Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket. Jag brukar inte åberopa auktoriteter, men det är klart att om man själv såsom icke varande jurist blir betecknad som både okunnig och patetisk när man försöker plädera för principen om likhet inför lagen, kan det kännas meningsfullt att konstatera att en professor i processrätt inte bara skrev i en bok för ett antal år sedan utan upprepade i Dagens Nyheter för ett par veckor sedan, att hans uttryck ”målsägarrätt är medborgarrätt” också gäller lagens utformning som den är i dag. Det hade varit intressantare om Carl Lidbom och för den delen också Bertil Lidgard här hade kunnat ge besked om vilken politisk dignitet deras privata funderingar har. Det är ju ändå det som är det viktiga med den här debatten. Den har varit mera skrämmande än jag hade fruktat. Den har visat att det kanske finns en majoritet i Sveriges riksdag för att helt avskaffa målsäganderätten. Vi som motionerade hade inte kunnat ana en sådan opinion. Vi förutsatte att man skulle ha kvar målsäganderätten som den var — sedan gällde det om man skulle ha kvar privilegierna för vissa högre tjänstemän eller om man skulle utvidga målsäganderätten, som vi ville. Även om det beslutet inte skall fattas i dag vet vi nu att det kanske finns en majoritet för att helt ta bort den grundläggande rättigheten. Jag tycker att man kan begära ett besked på den punkten: Är det privata funderingar eller är det förankrade politiska ståndpunkter?
Herr talman! Till Per Gahrton kan jag säga att det här är en privat fundering —- det angav jag och han har själv upprepat det flera gånger. Men det är faktiskt på det sättet, herr Gahrton, att en offentlig utredning utan invändningar lagt fram det förslag jag hänvisade till. Jag skall försöka svara på Jörn Svenssons fråga — det är verkligen inte lätt — om riksåklagarens befogenheter har förminskats eller utökats. Det finns nämligen ingen klar definition av vad som kan betecknas som brott i utövningen av tjänst, utöver uttalandet att det skall vara fråga om gärningar som är ett led i själva utövningen av tjänsten eller uppdraget. Vi har ännu inte något rättsfall på detta område som man kan stödja sig på. Därför kan inte Jörn Svenssons fråga besvaras. Låt mig sedan ge Per Gahrton en replik till. Han hånade mig litet grand som en man som stod upp och talade för att man skulle nöja sig med skadestånd och för att straff för brott och liknande skulle avskaffas. Det var en avsiktlig misstolkning från herr Gahrtons sida. Hade herr Gahrton lyssnat på mig hade han hört att jag sade att när man sedan kommer till frågan om åtgärder med anledning av den försummelse eller det brott som är begånget, så är det en sak mellan arbetsgivaren och den anställde och skall prövas efter de regler som gäller på det området. Jag skulle slutligen vilja påpeka — det är rätt viktigt — att de reformer vi talar om har tillkommit efter överläggningar och överenskommelser med personalorganisationerna. Där finns en bred täckning från personalens sida när det gäller dessa frågor.

Herr talman! Bertil Lidgard som är justitieutskottets talesman svarar inte på mina frågor. Han svarar på andra — i och för sig nog så intressanta — frågor. Jag upprepar därför kärnpunkten i mitt frågande, så kanske jag får svar på det jag frågade om. Förut var det så att för en viss kategori högre ämbetsmän hade riksåklagaren åtalsmonopol. Det fanns ingen enskild målsägandetalan. Men den ordningen gällde bara för de s.k. ämbetsbrotten, vilka var avgränsade och väl definierade typer av brott. Genom förändringen i den juridiska textens formulering har dessa ämbetsbrott, som faller under åtalsmonopolet, blivit fler; under den ordningen hör nu även andra brott. Vad herr Lidgard svarade på var nämligen frågan om vilka andra brott det gäller, och det visste han inte. Det vet man inte, för det finns ingen praxis på området. Detta är i och för sig makalöst — riksdagen vet inte, regeringen vet inte, justitieutskottet vet inte vilka brott som hör under RÅ:s åtalsmonopol och vilka som inte gör det. Redan detta är så pass fantastiskt att det borde föranleda vissa tvivel på att det där beslutet 1974 var så klokt. Vad jag frågade var: Är det inte ett faktum att det brottsområde som hör under detta särskilda åtalsmonopol måste ha utvidgats? Det är inte längre bara de gamla, klassiska ämbetsbrotten, utan det måste röra sig om flera typer av beteenden som hamnar i samma kategori och som därför skyddas för det vanliga allmänna åtalet eller enskild målsägandetalan. Och om det är så, innebär inte detta oundvikligen en faktisk försämring -— vars allvar man sedan kan väga olika, beroende på olika åsikter — av den enskilde medborgarens möjlighet att skydda sig och söka sin rätt?

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 1978/79:1 behandlas bl.a. en motion, nr 1059, som Per-Axel Nilsson och jag har väckt. I den hemställer vi att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till sådan ändring av 6 § sjukreseförordningen att reseersättning för flyg kan utbetalas till de försäkrade vid resa från och till Gotland. Utskottet påpekar i sitt betänkande att gällande bestämmelser i sjukreseförordningen ger utrymme för hänsynstagande inte bara till den försäkrades hälsotillstånd utan även till andra omständigheter när det gäller att bedöma vilken väg och vilket färdsätt som skall grunda rätt till ersättning. Den fråga motionärerna tagit upp, säger utskottet, gäller därför främst hur generöst gällande bestämmelser skall tillämpas. Utskottet anser mot den bakgrunden att problemet inte är begränsat till enbart försäkrade på Gotland utan även avser sådana försäkrade i övriga delar av landet som hänvisas till vård vid sjukhus långt från hemorten. Jag vill göra två påpekanden i anledning av utskottets skrivning. För det första: Det är säkerligen riktigt att sjuka även från andra delar av landet kan ha långa resvägar till specialistvård av olika slag. Men mestadels lämnas denna vård vid regionsjukhuset, och oftast är detta beläget på sådant sätt att resans längd och besvärligheterna kan begränsas. För gotlänningarnas del är regionsjukhuset beläget här i Stockholm — det är Karolinska sjukhuset. Sjuka från Gotland måste relativt ofta hänvisas hit, och resan är besvärlig. För det andra — det gäller just färdsättet: Visst kan det vara besvärligt för sjuka människor att resa såväl med tåg som med bil. Men det är knappast jämförbart med en båtresa. Vägen över havet kan vara en skön avkoppling om man är i god form och när det är fint väder. Men lika obehaglig kan resan vara när vädergudarna visar sitt misshag. Och oftast är det helt omöjligt att på förhand avgöra hur resan blir. Med detta vill jag ha sagt att riktigt jämförbara är inte förhållandena för gotlänningar och för människor från andra delar av landet. Jag anser därför för min del att utskottet på goda grunder kunde ha biträtt den föreliggande motionen utan sidoblickar på hur det är ställt i övriga delar av landet. Flyget borde i detta fall, för gotlänningarnas del, kunna betraktas som det ordinarie färdmedlet eftersom det av naturliga skäl saknas väg och järnväg. När nu utskottet inte valt att tillstyrka motionen vill jag ändå notera att motionen föreslås överlämnas till socialpolitiska samordningsutredningen. Och som ett medskick, herr talman, vill jag framföra en förhoppning om en snabb och positiv behandling.

Herr talman! Det gör ont att föda barn. Många kvinnor vet om detta och har berättat om det. Många kvinnor har s.k. outhärdliga smärtor under förlossningen — det talar många utredningar om. I flera undersökningar har man försökt kartlägga kvinnors smärtupplevelser. Vissa utredningar talar om att två tredjedelar upplever sådana här ”outhärdliga” smärtor. Andra säger att det är 84 ?6 som någon gång känt ”outhärdlig” smärta under förlossningen. Ytterligare undersökningar säger att 83 26 av kvinnorna i Lund och 40 96 av kvinnorna i Umeå upplevt ”outhärdliga” smärtor. En annan undersökning anger att en tredjedel av alla kvinnor upplever så stark förlossningssmärta att de har behov av effektiv smärtlindring. En undersökning visar att var femte kvinna får psykiska eller fysiska besvär av graviditeten eller förlossningen. En försiktig uppskattning talar för att 30-50 96 av alla kvinnor som föder barn kommer att vilja ha effektiv smärtlindring — det framkommer i den rapport som socialstyrelsen lade fram i mars i år. Mot bakgrund av hur kvinnor upplever förlossningen — vilket självfallet är mycket individuellt — och med hänsyn till riksdagens beslut från 1971, som säger att alla kvinnor som så önskar skall ha rätt till smärtlindring, är det förvånansvärt att det fortfarande är så svårt för kvinnor som vill ha detta att få effektiv smärtlindring vid förlossningen. Den metod som anses ge den bästa smärtlindringen, den s.k. epiduralblockaden, där man bedövar ryggradskanalen, ges bara till 6,8 96 av kvinnorna. En annan siffra, som förekommer i socialstyrelsens rapport, säger att bara 5 76 får den hjälpen. Det skall då ställas mot siffran 85 26 för dem som skulle behöva ha hjälp med kanske en sådan här metod. De här siffrorna, jämförda med behovet av smärtlindring, som jag talade om i början, visar att det är hög tid att förverkliga riksdagens beslut från 1971. Det finns också väldigt stora skillnader mellan olika sjukhus när det gäller möjligheter och vilja att ge lindring vid förlossning. På sjukhusen i Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik och Sollefteå får mindre än en procent hjälp med s.k. effektiv smärtlindring. För några år sedan sade socialstyrelsen att ”smärtstillande medel i kombination med lustgas och pudendusblockad kan ge fullgod smärtlind ring”. Med den inställningen från den ansvariga myndigheten kan man starkt befara att kvinnorna aldrig kommer att få den hjälp som de behöver. Förutom att det över huvud taget är svårt för kvinnor att få smärtlindring så är det praktiskt taget omöjligt att få det under natten. På flertalet förlossningsavdelningar saknas det narkosläkare och jourhavande läkare för förlossningsverksamhet dygnet runt. Möjligheten att ge smärtlindring med avancerade metoder under natten finns bara vid de stora kvinnoklinikerna. I den rapport som socialstyrelsen lade fram i mars kan man läsa: ”En ökad användning av paracervikalblockad och epiduralanestesi kräver förändringar i organisationen, komplettering av personalens utbildning och en ökning av vissa personalgrupper på många förlossningsavdelningar. Kraven i dessa avseenden beror till stor del på vilka metoder man vill satsa på och vilka personalresurser som redan finns.” Jag tror att det är en bild som stämmer ganska väl med verkligheten. Undersökningarna visar att praktiskt taget alla kvinnor upplever smärta under förlossningen, och konstigt vore det annars. Men smärtorna har inte bara en fysiologisk grund. Om kvinnan är rädd att föda eller om graviditeten är oönskad, blir förlossningen ofta en svår upplevelse för henne. Den psykoprofylaktiska metoden, som bygger på kunskap om förlossningsförloppet med avslappning och andningsövningar, menar vi i vpk borde erbjudas alla gravida kvinnor, eftersom den metoden kan ge en bra psykologisk smärtlindring. Vpk tycker att den metoden skall ses som ett alternativ till övriga effektiva smärtlindringsmetoder. Mer resurser måste också anslås till forskning för att utveckla och utvärdera nya metoder inom förlossningsvården. Bristen på läkare och annan personal har varit en av orsakerna till att riksdagsbeslutet från 1971 inte har kunnat förverkligas. Därför måste bristen på läkare försvinna och alla kategorier av personal finnas tillgängliga dygnet runt på förlossningsavdelningarna. Vid fördelningen av läkartjänster måste denna del inom sjukvården få de resurser som är nödvändiga för att kvinnors rätt till effektiv smärtlindring skall kunna garanteras. Men det finns också erfarenheter, bl.a. från Stockholmsområdet, som visar att man har tilldelats de läkartjänster för förlossning som man har begärt, men sedan har dessa läkartjänster gått in i annan sjukvårdsverksamhet och alltså inte kommit förlossningsavdelningarna till godo. Det är också en sak som måste uppmärksammas och ett felaktigt sätt att hantera tilldelningen av läkarresurser. I den läroplan som gäller för barnmorskor heter det att barnmorskorna nu får kunskap om och kunnighet i olika metoder för smärtlindring. Inga formella hinder föreligger för att barnmorskorna skall få utföra vissa arbetsmoment, om de har utbildning i dessa. Att låta barnmorskorna få administrera och ge vissa former av smärtlindring är nödvändigt så länge det inte finns tillräckligt med läkare på förlossningsavdelningarna — under förutsättning att barnmorskorna har utbildning för detta. Herr talman! Kravet på förbättrad smärtlindring vid förlossning innebär ökade krav på förbättring av hela mödrahälsovården. I debatten om smärtlindring måste inte bara de medicinska synpunkterna utan också de sociala, psykologiska och pedagogiska aspekterna beaktas. Senare års forskningar kring det späda barnets beteende och hälsa har kunnat påvisa att en mängd psykiska och sociala faktorer hos föräldrarna kommer att få betydelse för barnets somatiska hälsa och psykiska utveckling under mycket lång tid. En kvinnas upplevelse av sin första graviditet och förlossning är starkt beroende av hur hon psykiskt förbereder sig för förlossningen och moderskapet. Redan tidigt under graviditeten kan man urskilja riskgrupper bland förstföderskorna. Genom ett större stöd på ett tidigare stadium av graviditeten skulle man kunna bespara dessa kvinnor en smärtsam och ångestfylld förlossning. Väntetiden och förlossningen är en period som innebär utomordentligt stora omvälvningar för kvinnan. Kvinnans psykiska hälsa har stor betydelse i detta sammanhang. Forskningsarbeten som belyser denna problematik har lagts fram av bl.a. Gustav Jonsson, Elisabet Lagercrantz och Nils Uddenberg. Enligt Uddenbergs undersökning visar det sig att ungefär var femte kvinna har så stora psykiska problem att de direkt kommer att avspegla sig i hennes relation till barnet. Mödrarnas inställning till graviditet och föräldraskap speglar direkt deras förhållande till sina egna mödrar och dessas inställning. Negativa känslor inför föräldraskapet övergår alltså från mor till dotter. Man kan redan under graviditeten urskilja vilka barn som får svårare uppväxtförhållanden än andra. Forskningsrapporter och klinisk erfarenhet visar också att många kroppsliga sjukdomstillstånd hos små barn har sin orsak i psykosociala förhållanden i familjen. Kunskaperna om hur olika faktorer påverkar barnet under fostertiden har ökats mycket snabbt under de senaste årtiondena. Man kan också ganska ofta läsa om sådant i tidningarna. Denna ökade kunskap har ställt nya krav på mödrahälsovården. Till mödrahälsovårdsverksamheten har sedan länge kopplats ett mödraundervisningsprogram, där man får undervisning om graviditetens och förlossningens normala förlopp, näringsfrågor m.m. I denna undervisning deltar föräldrarna till ca 40 96 av de nyfödda barnen. Men som i många andra sammanhang visar det sig, enligt en undersökning av Wendela Lundh, att de som gick på mödraundervisning var äldre kvinnor, som hade högre skolunderbyggnad och högre inkomster. De var också i större utsträckning gifta och hade planerat sina graviditeter. Det var alltså en i flera avseenden socialt privilegierad grupp som deltog i de kurser som anordnas för alla blivande mödrar. Wendela Lundh säger: ”Det här förvånar ingen som känner till hur det brukar vara med kursdeltagande. Man når de aktiva och de redan någorlunda trygga och de som är vana vid att ta in information och kunskap via kurser. När jag frågade unga flickor som inte deltagit i mödraundervisning om orsaken, svarade flera att de väntat på kallelse från barnmorskan eller att de flyttat under graviditeten och därför kommit för sent till kurserna. Det är alltså viktigt att man följer upp på respektive mödravårdscentral, särskilt när det gäller de allra yngsta kvinnorna.” Den mödrahälsovård vi har nu tar i mycket ringa utsträckning hänsyn till mödrarnas psykosociala förhållanden. Orsakerna till det är att mödrahälsovården är starkt medicinskt inriktad — man väger, man mäter och man tar prover. Dessutom finns det för lite personal, och personalens tidsbrist spelar också in. Vpk menar att den nuvarande mödrahälsovårdens verksamhet måste breddas genom en ökad satsning på mentalhygieniska frågor, och nya metoder för mödrahälsovården måste prövas. Andra led i strävan att åstadkomma bättre mödrahälsovård är att denna ges beredskap för att kunna ge kvinnor psykisk och social hjälp, att man ökar personaltätheten så att utrymme finns för samtal mellan läkare och gravida kvinnor samt mellan barnmorskor och gravida kvinnor. Psykologer och kuratorer måste finnas på varje mödravårdscentral och på varje förlossningsavdelning. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna 725 och 242.

Herr talman! Jag vill beröra en annan vpk-motion som behandlas i socialutskottets betänkande nr 8. Det gäller slopandet av 21-dagarsregeln i utomlänsavtalet för förlossningsvård utanför det egna sjukvårdsområdet. Utomlänsavtalet är en reglering av kostnaden för den som av olika skäl tvingas söka sjukvård utanför det egna landstinget. Kostnaden kan för den enskilde uppgå till avsevärda belopp, beroende på den behandling som getts, då de avgifter som debiteras motsvarar de verkliga kostnaderna. Det borde numera vara självklart att de som drabbas av sjukdom och behöver vård kostnadsmässigt skall behandlas lika oavsett var de är bosatta och var vården ges. Därför är utomlänsavtalet otidsenligt och utgör med sina bestämmelser en del av vår byråkrati, som är mogen för ett avskaffande. Men vår motion rör enbart förlossningsvården, och jag skall begränsa mig till den delen. Vid andra sjukdomar ger utomlänsavtalet ett visst skydd mot oskäliga kostnader, men i fråga om förlossningsvården gäller andra regler. Gravid kvinnas rätt att erhålla kostnadsfri förlossningsvård på sjukhus som inte tillhör det egna sjukvårdsområdet upphör 21 dagar före beräknad förlossning. Vi ser detta som en diskriminering av kvinnorna, dels genom att förlossningsvård inte jämställs med annan akutsjukvård, dels genom att de tvingas till en isolering som kan bli längre än 21 dagar. Det gäller ju inte bara den gravida kvinnan utan hela familjen. Nu hänvisas i betänkandet till den förändring som skett i 1978 års utomlänsavtal, där texten ändrats i förhållande till 1977 års avtal. Ändringen består i att ”sociala och humanitära skäl”, som förut gällde för rätt till ersättning 1977, har ändrats till ”särskilda skäl” 1978. Det är svårt att gradera förbättringen i den nya skrivningen — den är i så fall hårfin. I stället kan den exemplifiering som ges i 1978 års avtal tolkas som en skärpning, då osäkerhet skapas om vad ”särskilda skäl” utöver de exempel som ges i avtalet kan innebära. Det gäller också den skrivning som säger att för resa inom 10 dagar före beräknad förlossningsdag bör normalt inte betalningsförbindelse utfärdas. I övrigt är informationen till de blivande mödrarna bristfällig när det gäller de begränsningar som finns och som innebär att man i första hand skall föda sitt barn inom det egna sjuk vårdsområdet, om man inte vill riskera att själv få stå för kostnaderna. God tro räknas inte som särskilda skäl för ersättning. Jag kan inte heller se utskottets skrivning att det för förlossningsvården bl.a. krävs en omfattande organisatorisk planering som en godtagbar motivering — det föds ju för få barn i dagens Sverige, sägs det — för att sjukvårdshuvudmännen just på detta vårdområde skriver in särskilda begränsningar i det ekonomiska ansvaret för utomlänsvård. Det framgår inte heller av skrivningen om utskottet förväntar sig att det utomlänsavtal för 1979 som f.n. ligger för beredning inom Landstingsförbundet kommer att innehålla ett slopande av 21-dagarsregeln och jämställa förlossningsvård med annan akutvård, även om utskottet säger sig principiellt vara positivt till detta. Utskottet nöjer sig med att notera att frågan diskuterats inom Landstingsförbundets styrelse och att Landstingsförbundet gjort en undersökning av omfattningen av den förlossningsvård som sker utanför det egna sjukvårdsområdet samt inhämtat sjukvårdshuvudmännens synpunkter på utomlänsavtalets bestämmelser om förlossningsvård och möjligheten att slopa gällande begränsningar. Det hade varit lämpligt att utskottet vid behandlingen av motionerna i stället framfört en bestämd uppfattning och inte bara räknat med en generös inställning från sjukvårdshuvudmännen i denna fråga. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-motionen 721.

Herr talman! Bakgrunden till motion 1081 om förbättrade kontakter mellan föräldrar och barn i förlossningsvården är en del undersökningar som har gjorts både i Sverige och i USA. I den svenska undersökningen, som leds av två läkare från Karolinska institutet, har man jobbat med två grupper. I den ena har varje mamma efter förlossningen fått behålla barnet i 15 minuter på sin mage innan den sedvanliga undersökningen av barnet har gjorts. Gruppen har också haft vad som kallas rooming-in, dvs. mammorna har fått sköta barnen själva under BB-tiden. I den andra gruppen fick mammorna hålla i sina barn först efter det att den sedvanliga undersökningen gjorts. Roomingin var inte aktuell i den gruppen. Man har kunnat konstatera märkbara skillnader mellan de båda grupperna både i fråga om relationerna mellan barn och moder och i fråga om barnens utveckling. Mammorna i den första gruppen, som man kan kalla kontaktgruppen, har ammat sina barn längre och givit dem nattmål längre tid utan att uppleva det som besvärande. De har också väntat något längre med att gå tillbaka till sina jobb. I den andra gruppen — den utan en omedelbar kontakt med barnen — har mammorna tyckt att nattmålen varit tröttande, de har givit nattmål kortare tid och ammat kortare tid. Barnen i kontaktgruppen började också sova i eget rum tidigare, vilket är ett tecken på självständighet baserad på en grundläggande trygghet. De barnen har också haft en tidigare grovmotorisk utveckling liksom en tidigare språklig utveckling. I en liknande undersökning i USA, i vilken mödrar från Harlem ingick, har man kunnat konstatera kraftiga skillnader i fråga om antalet misshandelsfall. I kontaktgruppen fanns ett misshandelsfall bland 50 kvinnor, och i den grupp där mammorna inte haft kontakt med barnen under deras första minuter fanns sex misshandelsfall av 50. Med andra ord är barnets första ögonblick och dagar i livet av stor betydelse för både mor och barn för att minska riskerna för dåliga relationer emellan dem. Därtill tycker jag att när vi kvinnor nu föder så få barn under vårt liv, så skulle vi åtminstone kunna få njuta av de ögonblick som den första kontakten med barnen innebär. Jag tycker vidare att man bör satsa på förändringar som inte kostar pengar utan tvärtom på sikt sparar pengar. Jag är inte säker på att socialutskottet kände till de två undersökningar som jag nämnt. Hänvisningen till barnomsorgsgruppen är faktiskt inte relevant, därför att i den omnämns inte rooming-in och inte heller kontakterna under livets första minuter. Men visst har barnomsorgsgruppens förslag i övrigt betydelse för föräldrarna. Jag tänker inte yrka bifall till min motion men får väl återkomma vid ett annat tillfälle. Även beträffande utskottets uttalande om 21-dagarsregeln skulle jag också vilja säga några ord. Jag beklagar att landstingen ännu inte har löst denna fråga och vill hävda att regeln att gravida kvinnor inte kan få förlossningsvård i annat landsting än sitt eget 21 dagar före förlossningen är ett uttryck för en grov förmyndarmentalitet och ett djupt diskriminerande synsätt. Vi hindrar exempelvis inte någon skåning att åka skidor i Jämtland, trots att risken för benbrott är ganska stor och sjukvård måste ges utanför hemlandstinget i händelse av olycka. Men man kan hindra kvinnor från att under en och en halv månad lämna sitt hemlän. Kvinnor betalar också skatt och har liksom män rätt till sjukvård i alla akutlägen. En del positiva saker har hänt. Landstingsförbundet har börjat arbetet med ett nytt utomlänsavtal för år 1979, och förhoppningsvis kommer man att lösa problemen. Utskottet har skrivit positivare än förra året, och det skriver också att det förväntar sig generösa bestämmelser i det nya utomlänsavtalet. Jag skulle vilja säga att det inte behövs någon generositet, det är kort och gott jämställdhet som krävs. Herr talman! Jag yrkar inte på denna punkt bifall till vare sig motionen eller utskottets hemställan och yrkar inte heller avslag.

Herr talman! Frågan om smärtlindring vid förlossning har diskuterats många gånger i riksdagen sedan socialutskottet 1971 angav målsättningen: smärtlindring vid förlossning är ett rimligt krav som varje kvinna som så önskar skall få uppfyllt. I det betänkandet redovisade man de hinder som fanns för att det målet skulle kunna förverkligas och de åtgärder som från samhällets sida — främst då från sjukvårdshuvudmännens sida — borde vidtas för att åstadkomma resultat i den riktning som utskottet angav. Sedan har frågan kommit tillbaka praktiskt taget under varje riksdag, och det kan också konstateras att utvecklingen gått i rätt riktning, dvs. antalet kvinnor som beretts möjlighet till smärtlindring har ökat. Utskottet finner det emellertid angeläget att understryka att det inte är nöjt med de rådande förhållandena. Sedan utskottet i ett betänkande 1976/77 angett att socialstyrelsen borde redovisa utvecklingen och planerna när det gäller smärtlindring vid förlossning har socialstyrelsen nu gjort en kartläggning av förhållandena. Denna visar att det råder ojämnhet i olika delar av landet och i olika delar av sjukvårdsområdena. Socialstyrelsen framhöll emellertid att den bedömer att det finns goda förutsättningar för att man skall kunna uppnå det 1971 angivna målet. Socialstyrelsen påpekar också att det rått brist på kvalificerade läkare med utbildning i obstetrik och anestesi samt brist på barnmorskor med utbildning för att kunna ge en effektiv smärtlindring. Man säger att utbildningen nu har nått en sådan omfattning att man bör kunna avdela större resurser till detta område. Utskottet understryker detta med orden: ”Utskottet upprepar med skärpa vad utskottet tidigare uttalat, nämligen att det är nödvändigt att man ger åtgärder för att bereda kvinnorna möjlighet till smärtlindring vid förlossning hög prioritet. Utskottet förutsätter att man såväl inom utbildningssektorn som inom hälsooch sjukvården ägnar frågan om åtgärder för att bereda kvinnorna möjlighet till smärtlindring vid förlossning särskild uppmärksamhet.” Mera tydligt kan man inte ange hur utskottet ser på frågan. Vi har ansett att det är en viktig fråga och att den bör ges hög prioritet när det gäller både utbildning och personaltillsättning. Det är nu huvudmännens uppgift att klara den saken. Nu har man haft sju år på sig. Förhållandena har blivit bättre, men de är inte tillfredsställande — jag är helt enig med fru Lantz på den punkten. Med en bättre tillgång till personal av alla kategorier kan också en del av de krav som fru Lantz rest i sin motion tillgodoses. Jag förutsätter nämligen att socialstyrelsen med riksdagens klara uttalande i bakgrunden är skärpt i sin uppmärksamhet när det gäller denna för kvinnorna så vitala fråga. Jag vill vidare bara ge en rekommendation till fru Lantz. Jag har också tidigare gjort detta, men jag upprepar den än en gång: Bevaka landstingen så att de lever upp till det principbeslut som riksdagen en gång antagit. Fru Lantz redovisade exempelvis hur man i Stockholms län har anvisat läkartjänster till andra uppgifter än att ge smärtlindring vid förlossning. Jag vill understryka att det på den nivån finns en verklig insats att göra för alla politiska partier. Jag är också övertygad om att landstingen numera sedan tillgången på utbildad personal har förbättrats är mera lyhörda än tidigare för en opinion i frågan. Men det gäller också att landstingen ger en hög prioritet åt detta område. Det räcker inte bara med hårda skrivningar från socialutskottet, eftersom det är ute i landstingen som avgörandena sker. Sedan kan man naturligtvis önska att besluten skall effektueras så fort som möjligt, men hittills har, som också fru Lantz påpekade, bl.a. bristen på läkare medfört att det varit svårt att klara dessa problem. Nu är i alla fall förhållandena bättre i detta avseende, och därför bör inte det skälet kunna åberopas. Förlossningsvården utanför det egna sjukvårdsområdet regleras, som fru Nordlander beskrivit, i ett utomlänsavtal som träffas mellan landstingen. Avtalet gäller för förlossningar som sker minst tre veckor före beräknad tid. Då särskilda skäl kan åberopas betalar hemlandstinget kostnaderna för förlossningsvården. I det nya utomlänsavtal som träffats 1978 har, som också tidigare redovisats här, generösare bestämmelser införts. Men man har inom Landstingsförbundet också diskuterat ett slopande av treveckorsregeln. Hittills har emellertid inget beslut i den riktningen fattats. Man har gjort en enkät till landstingen för att få deras synpunkter på möjligheterna att slopa begränsningarna. Vad resultatet härav blir vet vi inteännu, men det är möjligt att detta avtal inte längre kommer att behöva diskuteras här i riksdagen. Jag vill betona att vi har kommunal självstyrelse i vårt land och att det är landstingen som bestämmer på detta område. Att riksdagen skulle gå över huvudet på landstingen och fatta beslut kan jag inte vara med om att godkänna. Slutligen bara några ord till Bonnie Bernström. Eftersom hon inte hade något yrkande, behöver jag kanske inte bemöta henne. Jag vill bara säga, att om hennes egen regering lägger fram det förslag som barnomsorgsgruppen har kommit fram till, finns det en möjlighet att nå det av Bonnie Bernström önskade resultatet. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Också jag hoppas att den nu sittande liberala minoritetsregeringen lägger fram förslag om den föräldrautbildning, som var utlovad i 1976 års regeringsdeklaration. Folkpartiet har i snart tio års tid arbetat för en allmän föräldrautbildning, och vi har äntligen fått andra partier att sluta upp bakom den tanken. Men det är inte föräldrautbildning som krävs i motionen, utan där framförs ganska små krav som det inte kostar pengar att tillgodose. Det gäller exempelvis att mödrarna skall få behålla sina barn 15 minuter efter förlossningen och att mödrarna skall få sköta sina barn under BB-tiden. Detta kommer att spara pengar för landstingen, vilket innebär att man inte kommer att behöva ha lika mycket personal som nu. Det är det som krävs i motionen, och det framhålls också uttryckligen i denna. Jag beklagar att utskottet inte har tagit fasta på detta.
Herr talman! Man kan väl erkänna att skrivningen i socialutskottets betänkande nr 8 är positiv, som den tekniska termen lyder, men det har den varit under många år. De positiva skrivningar som Göran Karlsson berömmer sig av har inte hjälpt de kvinnor som har ont under sina förlossningar. När det sedan gäller bevakningen i landstinget följer vpk upp frågan också där, men precis som här i riksdagen är det alldeles för få vpk-are i landstinget för att man skall få genomslagskraft för kravet att kvinnorna skall garanteras rätten till smärtlindring. Göran Karlsson säger att man kan konstatera att utvecklingen har gått i rätt riktning när det gäller tillgången på smärtlindring. Men i den lägesrapport som har kommit från socialstyrelsen står det att utvecklingen har gått relativt långsamt och att resurserna är ojämnt fördelade över landet. Jag tycker alltså att Göran Karlsson har fel, när han säger att utvecklingen har gått i rätt riktning. Detta visar också de siffror som finns på detta område. 5 2, får effektiv smärtlindring — i vissa län bara 1 96. Enligt socialstyrelsens rapport vill hälften av kvinnorna ha effektiv smärtlindring. Det är det tal man realistiskt räknar med. Enskilda forskningsrapporter visar att 85 2, av kvinnorna behöver effektiv smärtlindring. Jämför man 1 96 eller 5 926 med 50 96 eller 85 20, finner man att det är alldeles för stor differens. För att komma till rätta med detta felaktiga förhållande måste man räcka vpk inte bara halva handen utan hela handen när det gäller att skriva positivt om våra motioner. De åtgärder som vi där föreslår behövs för att rätta till förhållandet. I betänkandet sägs att läkare finns att tillgå nu för tiden. Det rådde ju brist tidigare. Då kan man fråga sig: Varför är det fortfarande så illa beställt med möjligheterna för kvinnor att få effektiv smärtlindring? I betänkandet anförs också att det nu finns goda förutsättningar för att man skall kunna nå det mål för smärtlindring som man uttalade sig för 1971. Sedan skickar man med en brasklapp: ”inom samhällsekonomiska ramar”. Då kan man undra om kvinnorna verkligen får den rätt som det redan 1971 sades att de skulle få. För att man skall kunna garantera kvinnorna den rätten krävs att riksdagen bifaller de vpk-motioner som har väckts i denna fråga.
Herr talman! Göran Karlsson säger att man inom landstingen har diskuterat denna fråga, och det är naturligtvis bra att man diskuterar ett slopande av denna gräns. Han vill inte vara med om att man beslutar över huvudet på landstingen. Men det är inte vad vi begär i vår motion. Vi begär att man i detta hus visar en vilja att undanröja orättvisan. Under en följd av'år har antalet förlossningsenheter reducerats betänkligt under protester från kvinnorna. Senast har vi sett i pressen hur kvinnor i Västernorrland uppvaktade sin kommun för att få behålla en BB avdelning. Nedläggningarna har resulterat i att avstånden till förlossningsavdelningarna förlängs. 15-20 mil är i dag ingen ovanlighet. Det kan också få till följd att kommunikationerna till förlossningsavdelningen inom det egna sjukvårdsområdet blir sämre än kommunikationerna till en avdelning som ligger utanför. Då blir utomlänsavtalet ännu otympligare och ännu mer oförsvarbart. Men tydligen kan man utan att få dåligt samvete ha överseende med denna ojämlikhet i fråga om sjukvård för kvinnor. Även om det var Göran Karlsson som talade för utskottet, vill jag påminna om att frågan om ett slopande av utomlänsavtalets bestämmelser är ett gammalt folkpartikrav. Men när folkpartiet nu har kommit i regeringsställning, är detta krav tydligen inte lika intressant. I varje fall har folkpartisternas motion denna gång inte utmynnat i en reservation till betänkandet.
Herr talman! Det kan ju tänkas att folkpartisterna tagit intryck av vad utskottet har skrivit. De uppgifter som har lämnats visar att utomlänsavtalet är bättre f. n. än det var tidigare, och inom Landstingstörbundet diskuteras ett eventuellt slopande av det. Sådana skäl måste vara vägande. Man kan väl ändå inte säga att man helt blint bara skall yrka bifall till en motion, när frågan i praktiken nu kommit i ett annat läge. Jag vill understryka att det fanns en reservation förra året men att den inte finns med den här gången. Jag har ingenting emot att utskottet är enigt. Vad gäller frågan? Jo, att riksdagen skall besluta om ett avtal som gäller landstingen. Men fru Nordlander måste väl förstå att när vi nu har kommunal självstyrelse finns det all anledning att slå vakt om den och låta landstingen själva avgöra frågan. Bilda däremot gärna opinion där för er åsikt — det har jag ingenting emot. Beträffande Inga Lantz anförande vill jag säga att jag inte tänker medverka till att det blir fler vpk:are i landstingen. Jag tror inte heller att det skulle lösa problemen. Det här är ingen vpk-fråga, utan det är en fråga som alla kvinnor opinionsmässigt kan ställa sig bakom, och det kan även vi män göra. I varje fall hittills har resurserna emellertid varit för små, och det är ju skäl som vi måste ta hänsyn till. Beträffande Bonnie Bernströms resonemang skulle jag bara vilja säga att några motioner inte behöver skrivas i detta sammanhang utan att det närmast är en sak för sjukvårdshuvudmännen att se till att organisationen på sjukhusen fungerar på det sätt som hon antytt.
Herr talman! Jag vill för de närvarande i kammaren läsa upp vpk-yrkandet i motionen. Där föreslås ”att riksdagen uttalar att 21-dagarsregeln i utomlänsavtalet, gällande förlossningsvård utanför det egna sjukvårdsområdet bör avskaffas”.
Herr talman! Göran Karlsson säger att det här inte är någon vpk-fråga. Nej, men man skulle verkligen önska att det vore fler än vpk som agerade i den här frågan i kammaren, eftersom alla i ett visst läge tycks vara överens. Men när det gäller att fatta de konkreta beslut som skulle leda till ett förverkligande av riksdagsbeslutet från 1971 om smärtlindring vid förlossning är man dock inte beredd till detta; då saknas den politiska viljan. Om man vore beredd och som Göran Karlsson säger, detta är inte någon speciell vpk-fråga utan alla — både kvinnor och män — borde kunna arbeta för den, varför händer då ingenting? Varför får inte kvinnorna den hjälp som de behöver fastän det gått så många år sedan riksdagen fattade det här beslutet? Beslutet var tydligen inte riktigt förankrat i de instanser där det borde ha varit det, eftersom det egentligen inte har hänt någonting.
Herr talman! Jag bara noterar att detta är en sak för landstingen. Det finns ingen anledning för riksdagen att över huvudet på landstingen bestämma hur det skall bli med ett utomlänsavtal, och därför har utskottets hemställan blivit denna. Beträffande fru Lantz resonemang om politisk vilja osv. vill jag säga att fru Lantz ändå måst medge att det har blivit förbättringar under de här åren — detta är statistiskt belagt och går inte att jäva. Att förbättringar sedan inte skett i tillräcklig utsträckning har också utskottet understrukit — vi är inte så kallsinniga som fru Lantz vill göra gällande. Eftersom det har saknats både läkare och tillräckliga ekonomiska resurser har det gått sakta framåt. Nu är emellertid resurserna bättre, och jag tycker därför att det inte längre finns samma argument som tidigare beträffande läkartillgången. Därför hoppas jag att det skall bli ett resultat snarast möjligt.
Herr talman! Men varför är det då fortfarande så, Göran Karlsson, att bara 5 26 av de barnafödande kvinnorna får den hjälp till smärtlindring som de behöver när 85 26 av barnaföderskorna skulle behöva sådan? Det visar att frågan har förhalats under alla de år då man har motionerat i riksdagen, som Göran Karlsson själv sade. Nu har vi siffror som visar — och det är socialstyrelsens rapport, så siffrorna går inte att bortförklara — att det fortfarande bara är 5 26 av kvinnorna som får sådan hjälp trots att 85 26 av dem skulle behöva få smärtlindring. Det visar att man har saboterat frågan på olika sätt, här i riksdagen och också i landstingen, eftersom man annars skulle ha fattat de beslut som varit helt följdriktiga efter beslutet år 1971.
Herr talman! Jag måste än en gång råda fru Lantz att ta upp frågan där den hör hemma, dvs. i landstingen. Det är där som besluten skall fattas.

Herr talman! Det tillhör numera ovanligheten att jag går upp i talarstolen i ett motionsärende, där utskottet enhälligt avstyrkt framställningen.

Det råder ingen tvekan om att det här problemet hittills har varit väsentligt eftersatt, men det är min förhoppning att det nu så småningom skall observeras och därvid bli föremål för åtgärder. De synpunkter som har framförts till mig har också kommit från vetenskapligt håll. Jag har även tagit del av många uppseendeväckande artiklar i tidningspressen. Jag dristar mig därför att pröva kammarens tålamod en aning och ta dess tid i anspråk några minuter. Utvecklingen av antalet rån i Sverige är tyvärr föga hedrande för vårt land. Under de tio åren från 1967 till 1976 har summan rån utvecklats från 4 på ett helt år till 128 år 1976. Den ännu nyare statistiken visar ännu sämre siffror. Det är naturligtvis en utveckling som inte är önskvärd. Enligt en tidningsuppgift från den 15 oktober 1978 leder Sverige ligan i fråga om dessa rån. ”På två år”, sägs det inledningsvis i artikeln, ”har Stockholms banker och postkontor rånats 94 gånger. I år är vi på väg mot ett nytt skrämmande rekord. Sverige leder rånets Europatopp, och Stockholm är i särklass före världsstäder som Paris, Amsterdam och London.” Det är framför allt den mänskliga aspekten i detta sammanhang som jag velat ta upp. När det gäller de vetenskapliga synpunkterna har jag bl.a. tagit del av professor Jan Agrells resonemang. Han är militäröverpsykolog på försvarets forskningsanstalt. Han säger: ”För en bankeller postanställd som blivit rånad och då känt sig hotad till livet uppträder liknande fenomen som under krigsförhållanden. Upplever man ett livshot — det kvittar om det sker i krig eller i vanligt civilt liv — kan det leda till psykiska sjukdomstillstånd.” Han menar att man kan belägga direkt psykiska skador hos postoch bankanställda som blivit rånade. Detta är något, anser han, som inte har observerats i arbetarskyddslagstiftningen. Dessa frågor borde, säger han, vara särskilt aktuella. ”Samtidigt som man förbättrar säkerheten på postoch bankkontor blir nämligen de affärsanställda mera utsatta.” Detta har även utskottet visat på. Det är inte enbart fråga om rån — också andra våldssituationer kan medföra sådana här symptom. Jag delar på den punkten helt utskottets bedömning. Agrell anser vidare att en ångestneuros ligger på lut bakom hörnet efter en sådan här situation. Sådana situationer bearbetar vi i drömmen, anser han. Händelsen sjunker ned i det undermedvetna, men där finns den kvar. Man är rädd när man går till jobbet. Det här har verkligen en djup mänsklig aspekt, som också återspeglas i de många privata brev jag har fått ta del av och som jag nämnde inledningsvis. Även i den tidigare nämnda artikeln har några personer kommit till tals under fingerade namn. En person — det kvittar om det är en han eller hon — skriver i ett brev att det behövs psykisk hjälp efter ett rån. ”Själv fick jag åka till Södersjukhuset, vänta flera timmar, prata några minuter, sedan fick jag en Valiumtablett och sedan fick jag åka hem. Jag fick chocken ett halvår senare, när larmet gick på en annan postanstalt. Poliser rusade in med dragna pistoler och höga röster. Så ska det inte behöva vara. Det behövs att man får TALA med någon, ingående. Inte med någon som jamsar med i en stressad kvart och ger Valium.” — Det var skrivet av en som varit utsatt för en rånsituation. Jag skulle kunna dra många sådana utlåtanden. Motionen innehöll, som framgår av utskottsbetänkandet, tre önskemål: För det första skall de som varit utsatta för en rånsituation ges en riktig vård, inkluderande en psykisk, psykologisk och vid behov psykiatrisk vård. För det andra innehöll motionen förslag om en ökad satsning på forskning och för det tredje en begäran om ytterligare vidgad information. Utskottet har i sin skrivning — som jag som ordförande i ett annat utskott måste beteckna som synnerligen positiv och välvillig — framhållit att vi har arbetsmiljölagen, vi har företagshälsovården och vi har ett informations system som fr.o.m. nästa år skall bli datorbaserat. Jag vet inte om det här att det skall bli datorbaserat skulle inge större förtroende; det ger i alla fall inte någon vidgad möjlighet till mänsklig kontakt. Jag är över huvud taget ganska skeptiskt inställd till datorer i sådana här sammanhang. Utskottet har vidare redovisat de remissyttranden som har inkommit. Jag är som motionär mycket tacksam för att utskottet har gjort denna seriösa remissomgång. Jag har också jämsides haft kontakt med såväl bankinspektionen som postverket i de här sammanhangen. Utskottet redovisar således remissinstansernas yttranden, och beträffande de tre yrkandena leder det till följande: Man påstår att det nu finns en riktig vård eller, som man ibland med ett finare ord kallar det, en adekvat vård. Det är min förhoppning att den förvissning som utskottet på den punkten visar verkligen är reellt underbyggd. En helt enhällig remissopinion är för en vidgad forskning. Däremot är man skeptisk mot en vidgning av informationen. Jag kan hålla med om att information till allmänheten måste vara mer eller mindre bortkastad, men information till den berörda personalen är utan tvivel angelägen. Det framhålls dock att sådan information f. n. finns och är tillfredsställande. Vad slutligen gäller utskottets egen skrivning kan den, såsom vi brukar skriva i mera seriösa utskottssammanhang, betraktas som ganska positiv. Utskottet delar, säger man, ”uppfattningen att det kan inge stark oro och innebära psykiska påfrestningar för den som utsätts för ett rånförsök att i sin fortsatta verksamhet behöva vara beredd på ett upprepande av händelsen”. Utskottet säger också att, som framhållits i motionen, en erforderlig vård bör beredas dem som ändå besväras av psykiska symtom som en följd av rånupplevelse och anser att remissvaren utvisar att bankoch postpersonal redan erbjudits sådan vård. Det referat av ett uttalande av en av de inblandade som jag nyss läste upp pekar inte direkt på detta, men jag är medveten om att här kan uppgift stå mot uppgift och att det ena som det andra kan bedömas efter sin utgångspunkt. När det gäller forskningsresurserna menar utskottet att förslaget har mottagits positivt av samtliga remissinstanser, och utskottet anser det vara av stort värde att få dessa frågor bättre belysta, särskilt med hänsyn till det allvarliga hot mot bankoch postpersonalens arbetsmiljö som rånen innebär. Herr talman! Jag har med det anförda velat understryka allvaret i den fråga som jag och Bengt Bengtsson har tagit upp i vår motion. Jag har påvisat att myndigheter och remissinstanser också har sett allvarligt på dessa frågor. Genom utskottets positiva skrivning och den skärpta tillämpning som även lagutskott2t använder betyder det inte så mycket att socialutskottet föreslår att riksdagen avslår motionen.

Med detta, herr talman, får jag anmäla att jag inte har något särskilt yrkande.
Herr talman! Eftersom Ivan Svanström så utförligt har skildrat vad utskottet har skrivit och förklarat sig nöjd med detta, kan jag fatta mig kort. Jag vill gärna understryka den avsky vi känner för dem som begår rån och våldshandlingar. Jag vill också understryka att allt skall göras för att se till att de människor som har varit utsatta för sådant får den vård och hjälp de behöver. Det framgår mycket klart av utskottets skrivning att vi är ense om detta. Detta våld berör emellertid inte bara de personalkategorier som Ivan Svanström har pekat på i sin motion, utan våldet är ett stort arbetsmiljöproblem, vilket framgår av utskottets redovisning.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

Herr talman! Låt mig få börja med att konstatera att vi motionärer, trots att socialutskottet beslutat sig för att avstyrka vår motion 1086, kan läsa betänkandet med en viss tillfredsställelse. Motiveringen tyder nämligen på att vi är helt överens om nödvändigheten av att alla krafter nu bör satsas på att få en ökad kunskap om och en bättre framförhållning när det gäller gravida kvinnors arbetsmiljö. Jag är glad över att man både i remissinstanserna och i utskottet har diskuterat frågan i hela dess bredd och inte bara det relativt begränsade område som motionens rubrik antyder. Det är nämligen inte bara en fråga om undvikande av tunga lyft, omplacering eller att ge ledighet, utan här gäller det i stället att skapa en livsmiljö som är trygg både före, under och efter en graviditet. Dessa tre faser har var och en sina frågeställningar. Före graviditeten vidgas frågan till att också gälla männens arbetsmiljö, speciellt dess inverkan på fortplantningscellernas livsduglighet. Man forskar i dag på bl.a. narkosgasernas och blyets inverkan på mannen vad avser spermieskador. Finns det fler riskområden? Man har funnit ofrivillig sterilitet, som kan ha orsakats av miljöfaktorer, och det gäller både kvinnor och män. Hur ser den mekanismen ut? Efter graviditeten, under amningen, kräver tryggheten att inga skadliga ämnen överförs till barnet via modersmjölken. Vilka ämnen bör man vara mest aktsam på? Det här är några frågor som man ännu inte vet hela svaret på. När det gäller förhållanden under graviditeten kan man hänvisa till många tidningsrubriker som vittnar om misstankar men inte så ofta om kunskap, och det har gett upphov till en uttalad oro både från lek män och från forskare. Man har på senare tid, efter rapporter från fältet, uppmärksammat den komplicerade arbetsmiljö som sjukvårdspersonalen många gånger arbetar i, speciellt anställda som har arbete på operationsoch laboratorieavdelningar — det kan vara ett exempel. Man har också fått indikationer från den kemiska industrin, där personalen på sina håll lagt märke till ett ökat antal spontanaborter. Detta har lett till forskningsprojekt angående lösningsmedels effekter på bl.a. fosterutvecklingen. Vi känner alla till den rapporterade oron angående några av fenoxisyrorna och andra bekämpningsmedel samt de pågående undersökningarna på grund av detta. Exemplen kan mångfaldigas men tyder på att man måste ta människors oro på allvar. Docent Erik Arrhenius har i en söndagsartikel i Dagens Nyheter sagt som en kommentar till en rapport från Japan: ”Det är förfärande ofta som vanliga människors iakttagelser avslöjat pågående eller begynnande miljökatastrofer. Den ena debatten efter den andra har börjat den vägen.” Jag menar alltså att man från myndigheternas sida måste vara lyhörd för sådana synpunkter, till forskningens fromma. Även en amatör kan ju som vi vet vara expert — expert på sin egen situation. I utskottsbetänkandet gör man en genomgång av pågående projekt. Man nämner bl.a. värdet av samordning av redan befintliga register och medicinska forskningsrådets nyligen beslutade initiativ till effekt:visering av den verksamheten. Man hänvisar också till arbetarskyddsfondens arbetsgrupp, som skall se över behovet av orienterad epidemiologi och som väntas komma med en rapport över vad man anser behövs för att göra den forskningen meningsfull inför framtiden. Man redovisar ett initiativ från den förra regeringen till utökat forskningsoch utvecklingsarbete för att konstatera hälsorisker i arbetsmiljön. Det finns alltså rimliga skäl att avvakta de — som jag hoppas — kraftfulla åtgärder som man där kommer att kräva. Min förhoppning är bara att den starka satsning som skissats i betänkandet raskt skall förvandlas från planer till handfast verklighet. Som arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen påpekat i remissvaren ställer man sig positiv till att medverka med både material och undersökningsmetoder. Det är resurserna, både de personella och ekonomiska, som i dagens läge hindrar sammanställning och utnyttjande av dessa kunskaper. Staten måste här ge ökade möjligheter. Man måste också mer effektivt kunna testa de många tusen olika ämnen som omger oss. Vi behöver bara kasta en blick t.ex. i en sammanställning från det amerikanska NIOSH för att förstå att arbetsområdet är stort även i Sverige. Listan över teratogena ämnen, dvs. ämnen som kan ge missbild ningar, är tätskriven och omfångsrik, men den får inte bli en enda sida tjockare. Vår kunskap om den mänskliga organismens sårbarhet när det gäller miljöpåverkan är f. n. liten, och alla är ense om att den måste ökas. I väntan på det stora samlade greppet måste vi vara realister och starta med det som i dag lättast låter sig göras. En snabb orientering bland riskgrupper för att urskilja och sanera dåliga arbetsmiljöer hör till de angelägnaste åtgärderna. En undersökning av spontanaborter och missbildningar kompletterad med en kartläggning av bakgrundsfaktorer kan utföras genom samarbete mellan t.ex. mödravårdscentraler, gynekologeller förlossningsavdelningar och yrkesmedicinska kliniker. En sådan form av epidemiologisk undersökning provas f. n. i mitt eget hemlän, och där har man en förhoppning om att kunna finna en modell för sådana jämförande undersökningar som skall kunna användas på de flesta orter här i landet. Det är sådan verklighetsnära forskning som nu måste stimuleras som en komplettering till den mer långsiktiga och grundläggande planeringen. Enligt en artikel i Läkartidningen från 1974 hade 3 96 av de nyfödda, vilket då betydde något över 3 000 barn, någon missbildning av sådan grad att den allvarligt påverkade individens överlevnadsförmåga eller orsakade ett medicinskt ingripande eller utgjorde ett mera betydande handikapp av t.ex. kosmetisk art. Av de medfödda missbildningarna ansågs 25 96 bero på genetiska faktorer, 3 96 på kromosomrubbningar och ytterligare 3 96 på andra kända yttre orsaker. 68 96 däremot, alltså ungefär 2 200 barn, hade okänd etiologi, dvs. man vet inte vad som förorsakat skadan. Den siffran bör vi ha för ögonen från och med nu. Jag sätter som sagt stort hopp till verkligheten bakom den positiva skrivningen i utskottets betänkande, men jag förbehåller mig rätten att kritiskt granska det kommande årets initiativ. Herr talman! Jag har inget yrkande utöver bifall till utskottets hemställan.

Det skall komma en dag, då man letar uti gulnade protokoll för att söka den gryende början som gjordes av längtan till bättre tid då de svultna lärdes att gå i strid. Och mycket som nu synes ringa för oss som står nära inpå torde då bliva uppmätt historiskt, att minnas då seklen gå. Herr talman! Så skrev 1901 K. J. Gabrielsson i dikten På tjugoårsdagen med anledning av Stockholms Skrädderiarbetareförenings jubileum. Tyvärr har han besannats i alltför liten utsträckning. Visst finns det ett gryende medvetande om den skövling av arbetarklassens historia som opåtalat fått fortgå i sekler. Visst finns arbetarrörelsens arkiv som gjort och gör en utomordentlig insats för att rädda delar av arbetarrörelsens historia. Men det mesta är ännu ogjort. Visst finns industrimiljöer och industriminnen bevarade, men de är bevarade och dokumenterade utifrån den härskande klassens intressen — inte utifrån de arbetande människornas. Man lyckas göra gamla arbetarmiljöer till monument över sin egen och sin egen släkts förträfflighet, men inte till en historia utifrån vilken de lönearbetande i dag kan hämta kraft och styrka att fortsätta kampen mot klassamhället. Kulturutskottet skriver i sitt betänkande med anledning av min motion att det är en intressant och kulturpolitiskt angelägen fråga som aktualiseras, men längre vill man inte sträcka sig. Några åtgärder för att underlätta en dokumentation av och forskning om arbetets historia och villkor är man inte beredd att tillstyrka. Nu är kanske detta ingenting att förvåna sig över, för som Sven Lindqvist beskriver i sin utmärkta bok Gräv där du står, så inrymmer ju detta med kapitalets historia någonting oerhört konkret. Gamla försyndelser, gömda brott och glömda arbetarliv blir synliga. Människors arbete, erfarenheter och upplevelser inrymmer en farlig dynamik därför att människorna börjar ställa sig följdfrågorna: Vem fattar besluten? Råder rättvisa? Hur fördelas avkastningen? Därigenom kan historien tjäna som ett vapen i dag. Sven Lindqvists centrala tema i boken är att historien kanske är begraven men att liket lever för den som vill ta några spadtag på rätt ställe — eller, som han själv skriver i sammanfattningen: Bokens centrala tema är att historien lever kvar. Vi har sett många exempel på det. Vi har t.ex. studerat dödens enformiga återkomst och ständiga överraskningar i yrkesinspektionens rapporter. Vi har sett vilka det var som tog riskerna. Företaget tjänade på det, och pengarna finns fortfarande kvar. Arbetarna i Hällekis levde med dammet i 60 år efter det att elektrofiltret uppfanns. Varje år sparade företaget en liten slant på att inte installera elfilter. Pengarna finns kvar. Cementfabrikerna byggdes utan en tanke på dem som skulle arbeta där. På varje arbetsplats i dessa fabriker sparade företaget en slant. Pengarna finns kvar. Företagsledarna erbjöd sina arbetare helt andra bostäder än dem de unnade sig själva. Företaget sparade pengar på det, pengar som fortfarande finns kvar. Vidare skriver Sven Lindqvist: Det vill säga allt finns ju inte kvar. Vi har sett att en hel del gick åt till att hålla ägare och företagsledare med en standard som låg skyhögt över fabriksarbetarnas. Vi har sett en del av pengarna försvinna ur landet när arvtagarna bosatt sig i Schweiz eller på franska rivieran. Men det mesta av de pengar som företaget sparat ihop på arbetarnas bekostnad finns kvar inom företaget och kallas kapital. Historien lever kvar i kapitalet, säger Sven Lindqvist. Också Gunnar Sillén har i sin bok Stiga vi mot ljuset — om dokumentation av industrioch arbetarminnen — tagit upp det faktum att som kulturminnesvården t.ex. i dag fungerar så är den bara ett uttryck för det etablerade samhällets värderingar. Han kritiserar hårt bl.a. museiverksamheten. Man kan fråga sig: Var finns år 1978 det basmuseum som tar upp industriarbetets, arbetarrörelsens och arbetarklassens historia ur ett socialt perspektiv, ur klasskampsperspektiv? Det gäller ett museum som skulle kunna tjäna som bas för olika aktiviteter ute i landet, gärna kopplat till arbetarrörelsens arkiv. Vad vi däremot inte behöver är ett nostalgiskt prylmuseum utan kontakt med den sociala verkligheten i dag. Hur skall exempelvis en betongarbetare kunna visa sina barn hur arbetet en gång gestaltade sig — försöka skildra fattigdomen men också styrkan och solidariteten, hur man levde och hur man bodde — men också kunna visa på sambandet med dagens kamp? En bit som varken Sven Lindqvist eller Gunnar Sillén närmare berör men som känns nog så aktuell i dessa dagar inte bara i Stockholm utan runt om i landet är just boendet. Nog har rivningsraseriet brutit ut i våra städer. Kvarteret Mullvaden är bara det senaste exemplet. Det är nu skövlat, men för den som besökt dessa kvarter — huvudsakligen arbetarkvarter — finns historien kvar, i bostäderna, i verkstäderna, i de gamla gårdshusen. Större delen av Söder i Stockholm är en genuin gammal arbetarstadsdel, som man i dag gör sitt bästa för att förvandla till ett överklassgetto för folk med höga inkomster genom att riva och genom att bryta upp en gammal social gemenskap. Arbetarbostäderna var ofta trånga, omoderna och mörka, och självfallet skall de saneras och anpassas efter moderna krav på boendet. Men det behöver inte innebära att man, som i dag sker, utplånar hela arbetarboendets historia. Herr talman! Jag har i min motion ställt två konkreta krav. Det första gäller ett uttalande från riksdagens sida om att ett arbete snarast bör påbörjas för att dokumentera arbetets historia. Utskottet svarar att ett sådant har börjat. Jag är medveten om det — det visar bl.a. den rörelse som finns ute i landet genom fack, enskilda personer och folkrörelser. Men det räcker inte. De måste också få stöd i sitt jobb, och ett av de viktigaste stöden är det jag tar upp i mitt andra yrkande. Vi måste få till stånd lagändringar för att underlätta forskning och dokumentation om arbetets historia och villkor, och större ekonomiska resurser måste till — bl.a. borde större anslag ges åt arbetarrörelsens arkiv. Utskottet hänvisar till arbetsrättskommitténs förslag och skriver att kommittéförslaget om forskares 'rätt till tillträde på arbetsplatserna f.n. förbereds i proposition. Därför avstyrks också det yrkandet. Vänsterpartiet kommunisterna har under en rad år ställt yrkanden om en forskning i arbetarklassens tjänst genom inrättande av ett fackligt arbetsmiljöinstitut, genom lagstiftning som skulle garantera en från företagen fristående forskning och som skulle tillvarata jobbarnas intressen på arbetsplatserna, bl.a. genom att den lokala fackliga organisationen skulle få rätt att anlita egna forskare. Vi är inte ensamma om dessa krav — de har också ställts av en rad fackliga organisationer — och jag skall inte här upprepa alla de motiv som kan anges för att de blir allt angelägnare. Det kan räcka med att peka på det senaste exemplet, asbesten, alla de risker byggnadsarbetarna dagligen tvingas utsätta sig för, eller riskerna för skogsoch gruvarbetarna. Arbetets historia är kantad av svarta kors till fromma för kapitalet. Efter det att utskottet framlagt sitt betänkande kom lagrådsremissen på förtroendemannalagen, där arbetsrättskommitténs förslag behandlas. Nu tycker vi i vpk att också arbetsrättskommitténs förslag är alltför begränsat — den lokala fackliga organisationen ges t.ex. ingen rätt att engagera forskare. Även andra begränsningar finns, bl.a. en jävsregel som säger att det är olämpligt att anlita forskare som har eller företräder ett väsentligt ekonomiskt intresse som kan strida mot arbetsgivarens intressen. Den jävsregeln skulle kunna användas mot arbetarnas forskare — vilken forskning för arbetstagarna strider inte mot arbetsköparnas ekonomiska intressen? Trots dessa uppenbara begränsningar i arbetsrättskommitténs förslag var den gamla trepartiregeringen inte ens beredd att ta en sådan här lagstiftning. I lagrådsremissen skjuts hela frågan på framtiden. Först skall resultatet av MBL-förhandingarna avvaktas, säger man. Men än värre är att man försöker göra hela frågan om forskningen på arbetsplatserna till en opartisk fråga, en fråga där arbetsköpare, fack och något slags samhällsintressen i sann kooperativ anda skall lösa problemen. Vad är nu detta för dumheter? Självfallet måste en forskning som utgår från jobbarnas intressen — alltså inte sådan forskning som nu huvudsakligen utgår från arbetsköparnas intressen — vara partsinriktad! Den måste vara partsinriktad för den part som i alla år varit i underläge, som i alla år utsugits av industriägarna och som fått se sin hembygd och sitt sociala liv sönderkört, nedlagt och förfallet. Denna partsinriktade forskning måste utgå från dem som utför jobbet — det är nämligen de som har makten och kunskapen om sin egen miljö — och den måste också oftast utföras av dem. För detta krävs alltså ekonomiska resurser och makt. Med anledning av vad kulturutskottet säger i den här frågan vill jag gärna ha ett svar från den nya folkpartiregeringen. Lagrådsremissen på förtroendemannalagen är nu tydligen lagd på is för att förhoppningsvis efter den starka kritik som kommit omarbetas. Kommer då det nya förslaget att innebära att forskare ges tillträde till arbetsplatserna på arbetstagarnas villkor? Till sist en kommentar till de socialdemokratiska ledamöterna i kulturutskottet som enhälligt har godkänt utskottsbetänkandet. De kan inte ha varit helt omedvetna om innehållet i det förslag som den gamla regeringen lade fram — det var känt på ett tidigt stadium. Hur kan de då lugnt hänvisa till att ett förslag kommer? De har på intet sätt i denna utskottsskrivning markerat nödvändigheten av att ge arbetstagarna rätt till forskning. Socialdemokraterna i utskottet anför inte heller någon annan mot borgarna avvikande mening. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till vår motion.

Herr talman! Jag kan i väsentliga avseenden instämma i de synpunkter som Eva Hjelmström anfört. Det är ett angeläget ämnesområde som tas upp i den här motionen, och det säger också utskottet i sin skrivning. Det är inte rätt av Eva Hjelmström att säga att vi i utskottet är nöjda med sakernas tillstånd. Vi försöker att så rättvist som möjligt redovisa att ett arbete —f. ö. inte bara ett, utan flera — påbörjats och pågår när det gäller den viktiga frågan om att kartlägga och dokumentera arbetslivets villkor och arbetarrörelsens historia. Sådana arbeten måste fortsätta, och de måste få stöd. Också i motionen framhålls att det pågår aktiviteter på detta område och att det är viktigt att denna verksamhet stöds och uppmuntras. Men i klämmen yrkar Eva Hjelmström m.fl. att ett arbete snarast måste påbörjas, och det innebär ju en motsägelse. Utskottet kan inte tillstyrka ett sådant yrkande under rådande förhållanden. Men vi — i varje fall jag och den grupp jag representerar — är ytterst angelägna om att strävanden av detta slag ges stöd och att vi skall få en mycket livaktigare verksamhet när det gäller dokumentationen av arbetslivets villkor. Det exempel som Eva Hjelmström tog upp, Sven Lindqvists bok Gräv där du står, har ju också satt i gång en rörelse ute på basplanet som är mycket lovvärd. Eva Hjelmström ställde frågan: Var finns det basmuseum som tar upp arbetarrörelsens historia och arbetets villkor? Den frågan har Eva Hjelmström all rätt att ställa, och jag kan berätta att kulturutskottet i går gjorde ett studiebesök i Norrköping där vi tittade på ett område och fick ta del av de planer som man där har att kunna bygga just ett sådant basmuseum. Vi får återkomma till denna fråga och ta ställning till den när planerna har utvecklats vidare. Jag vill också erinra om att byggnadsvårdsutredningen snart beräknas lägga fram sitt betänkande. Det kan förhoppningsvis ge svar på en del andra frågor som Eva Hjelmström ställde i sitt anförande.

Det är ju kutym i riksdagsarbetet att man gör så, när man vet att ett förslag är på väg. När propositionen kommer får alla möjlighet att motionera och föra fram sina krav. Jag är väl medveten om att vi från socialdemokratiskt håll inte kommer att kunna till alla delar acceptera den uppläggning och de förslag som där läggs fram, om inte något revolutionerande händer i departementets sista beredning.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

Herr talman! Georg Andersson och jag tycks i stort sett vara överens om vikten och nödvändigheten av dokumentation om arbetets historia och villkor. Nu kan jag hålla med om att klämmen i min motion kanske var litet olyckligt formulerad, men det hindrade ju inte att man från utskottets sida kunde ha föreslagit åtgärder. Apropå mitt krav på forskares rätt att få tillträde till arbetsplatserna sade Georg Andersson — och här har jag inte fått något svar från den folkpartistiska regeringens talesmän — att det är kutym att avvakta de propositioner som läggs fram. Jag tycker också att det borde vara kutym, och tidigare har det väl också varit det, att man inom arbetarrörelsen ger uttryck för de ståndpunkter man har i en fråga. Det har alltå inte skett i det här utskottsbetänkandet. Nu har jag fått svaret att man från socialdemokraternas sida inte kan tänka sig den uppläggning som lagrådsremissen gav uttryck för. Det är ju tacknämligt, men det skulle ha varit bra att få en närmare precisering.

Herr talman! I den vpk-motion nr 877 som behandlas i kulturutskottets betänkande nr 8 tar vi upp problem som gäller invandrarnas situation i vad avser deras rättmätiga krav på att få behålla och vidareutveckla sin egen kultur i vårt svenska samhälle. Alla som något följt och försökt sätta sig in i dessa problem vet, att det återstår mycket att göra innan invandrarna erhållit samma möjligheter som svenskfödda medborgare har. Invandrarna har samtidigt som de i många år i huvudsak betraktats och utnyttjats som en arbetskraftsreserv utsatts för en språklig och kulturell isolering. De åtgärder som vidtagits från statens och kommunernas sida har hittills varit helt otillräckliga. De insatser som redovisas i utskottets betänkande beträffande olika initiativ, utredningar, överläggningar och kontakter gör inte de riktlinjer som föreslås i vår motion mindre angelägna och betydelsefulla. Tvärtom åskådliggör den redovisning som utskottet ger och de faktiska förhållanden som råder ute i kommunerna hur angeläget och hur bråttom det är att komplettera nuvarande arbete och inriktning med sådana riktlinjer som vpk föreslår. Nästan allt material som under senare år publicerats i olika sammanhang | visar, att det är långt kvar innan den faktiska, i många stycken systematiska, diskrimineringen av invandrarna är utrotad. Ja, olika undersökningar har t. 0. m. visat, att mycket litet eller inget alls har hänt i fråga om förbättringar på olika områden under de sista två eller tre åren. Detta gäller exempelvis beträffande kulturpolitiska insatser för invandrare och språkliga minoriteter. Låt mig nämna några ting, där de besked som lämnas i utskottsbetänkandet inte nämnvärt för problemen närmare sin lösning utan i stället gör att våra invandrare riskerar att komma ännu mera på efterkälken. Invandrarnas möjligheter att på jämlika villkor bevara sitt språk och sin kultur är i mycket beroende på vad som finns tillgängligt i fråga om litteratur på det egna språket. Det anslag som finns förslår exempelvis inte långt då det gäller litteratur på invandraroch minoritetsspråk. Det syfte som uttalats och återges i utskottsbetänkandet — att ge invandrarna tillgång till böcker och 135 andra medier i samma utsträckning som svenskfödda medborgare — har inte tillgodosetts under de fem år som gått sedan detta uttalande gjordes. Möjligheterna för olika invandraroch språkminoriteter att erhålla tillgång till böcker, tidskrifter och andra media på deras eget språk är helt otillfredsställande och i många kommuner fortfarande nära nog obefintliga. De kontakter som förekommer mellan å ena sidan kulturrådet och å andra sidan invandrarorganisationerna är bra och nödvändiga liksom den referensgrupp för invandrarfrågor som Bibliotekstjänst AB skapat. Bra är också att kulturrådet avser att genomföra en enkät omfattande landets samtliga kommuner för att bedöma anslagsbehoven. Utan särskilda undersökningar om anslagsbehovet vågar jag påstå att det måste stå klart för varje människa som är något bevandrad i dessa frågor, att nuvarande anslag är alldeles för snåla för att tillgodose det mycket stora behovet av förbättringar och för att ta igen betydande eftersläpningar. Utskottet har ytterligare något kommenterat vårt motionsförslag om att servicen samt beståndet av böcker och andra medier på invandrarspråken vid biblioteken kraftigt måste ökas. Kommentarerna avser tydligen även våra påpekanden om hur otillräckliga nuvarande anslag är för att i någon mån kunna garantera åtminstone de tio största målgrupperna ett fullödigt litteratururval.

Även behovet av att främja teater, film och musik är stort. Här har vi i vår motion anknutit till kulturrådets förslag om en finskspråkig ensemble inom riksteaterns ram. Som bekant har detta förslag inte realiserats, utan man har i stället anslagit ökade medel till den finska gästspelsverksamheten. Det är — som vi har framhållit i motionen — välkommet, och anslaget för gästspelsverksamheten bör utökas ytterligare, inte bara för finsk teater och musik utan också för gästspel av andra nationaliteter. I utskottsbetänkandet sägs att kulturrådet för budgetåret 1979/80 inte på nytt har aktualiserat frågan om medel för en finskspråkig ensemble. I samma veva tilläggs emellertid att kulturrådet beräknar medel för ensemblen i långtidsbudgeten och att utskottet i detta läge inte anser att riksdagen skall göra något sådant särskilt uttalande som vpk-motionen föreslår. Inte minst för att undanröja den tveksamhet och osäkerhet som finns — tydligen också hos kulturrådet — är det emellertid viktigt att riksdagen gör ett sådant uttalande. Kulturutskottet har i förevarande betänkande såsom svar på vpk-motionen anfört att man finner det angeläget att insatserna för invandrares och andra minoritetsgruppers kulturella verksamhet successivt förstärks. Det bör, säger utskottet vidare, ske såväl centralt som regionalt och lokalt. Det är helt i enlighet med motionens innehåll och förslag, och vi är alltså överens så långt. Även när det gäller utskottets uppfattning om att de riktlinjer som nu tillämpas utgör en lämplig utgångspunkt för fortsatta sakliga insatser till stöd för invandrarnas kulturaktiviteter är vi överens. Det är bara det att vi inom vpk inte anser att det räcker med dessa riktlinjer, då det är uppenbart att dessa inte har varit tillräckliga för att åstadkomma snabba förbättringar i en akut situation. Den komplettering av riktlinjerna som föreslås i vpk-motionen nr 877 behövs för att inte äventyra en försämring av invandrarnas ställning men framför allt för att i praktisk handling fortast möjligt tillförsäkra invandrarna samma rättigheter och ställning som svenskfödda medborgare har. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen.

Herr talman! Tore Claeson sade att nuvarande riktlinjer för invandrarfrågorna bör kompletteras med de förslag som vänsterpartiet kommunisterna lägger fram. Han upprepade i slutet av anförandet att de nuvarande riktlinjerna inte är tillräckliga. Det krävs praktisk handling, sade han sedan. Jag vet inte om vi bör ta upp en formell diskussion om vad som är riktlinjer och vad som är praktisk handling. När Tore Claeson sedan talade om vad som konkret behöver göras tog han upp några anslagsfrågor: anslag till litteraturen, såväl till produktion som till spridning, och anslag för att främja teateroch filmverksamhet nämndes också. Men detta är ju frågor som vi årligen behandlar i budgetpropositioner, och det återstår nu bara två månader tills vi ånyo har en budgetproposition på riksdagens bord. Då får vi anledning att diskutera anslagsfrågorna. I övrigt blir jag när det gäller talet om riktlinjer inte riktigt klok på vad som skulle vara nytt i vpk-motionen. Det är visserligen en motion som är angelägen, eftersom den tar upp en viktig fråga, liksom den motion som vi diskuterade nyss, men vad är det för nya riktlinjer? De förslag som vpk för fram överensstämmer helt med de önskemål som framfördes av Riksförbundet finska föreningar i Sverige vid ett kulturpolitiskt seminarium i januari 1972. De önskemålen finns redovisade i invandrarutredningens huvudbetänkande, som har varit föremål för behandling. Vi har skrivit fast detta i betänkandet, eftersom vi tycker det är litet märkligt att mån så här sent — sex år efteråt — kommer med ett förslag, som man vill göra gällande är någonting revolutionerande nytt. Jag tror att detta egentligen är att föra saken några år tillbaka i tiden. Om vi är överens om vad Tore Claeson sade om de huvudsakliga riktlinjerna i slutet av sitt anförande, låt oss då i stället gemensamt arbeta för att på olika sätt inom de ramarna tillföra denna angelägna verksamhet ökade resurser. Jag tror att vi därigenom bäst gagnar verksamheten. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Det är mot den bakgrunden som vi har ställt förslaget om kompletterande riktlinjer för det fortsatta arbetet när det gäller invandrarna och kulturen. I det sammanhanget måste man, Georg Andersson, självfallet också peka på de otillräckliga anslagen som utgör en broms då det gäller att tillräckligt snabbt komma framåt och få något så när jämställdhet mellan invandrare och svenskfödda medborgare. Så länge som anslagen är så otillräckliga som vi från vpk menar att de är kommer invandrarna inte att uppnå den jämställdhet som alla pratar om men som man tydligen inte är beredd att satsa på i praktisk handling. Det är det som det hela handlar om. De förslag till kompletterande riktlinjer som vi nu ställer i det här sammanhanget kan mycket väl utläsas av motionen eller av betänkandet, de finns ju på första sidan i betänkandet. Jag skall inte ta upp tid med att räkna upp dem. Jag vill bara säga att det i och för sig inte är nya förslag som vi ställer från vårt partis sida. Beträffande det tillfälle som Georg Andersson tydligen refererar till, då man tidigare på 1970-talet skulle ha diskuterat dessa frågor här i riksdagen och fattat vissa beslut, vill jag bara erinra om att vpk också vid det tillfället ställde andra förslag. De fanns bl.a. i form av reservationer, som t.ex. tog upp frågan om invandrarnas ställning och hur man skulle tillförsäkra dem bättre möjligheter att nå den jämställdhet som vi tydligen är överens om måste komma till stånd så snart som möjligt.
Herr talman! Tore Claeson säger att det inte är tillräckligt med gjorda insatser — och det håller jag med om. Vi är inte färdiga när det gäller insatserna för att tillgodose invandrarnas berättigade krav, utan vi får gå vidare steg för steg. Det bekräftade jag i mitt anförande. Men då säger Tore Claeson att det är nödvändigt med kompletterande riktlinjer och blandar hela tiden ihop riktlinjer och anslagsfrågor. Han motiverar sedan att han här inte behöver räkna upp vilka riktlinjerna är men att de finns i motionen och i betänkandet. Det var bra att Tore Claeson inte tog upp tid med att läsa upp de kraven, för de är gamla och redan tillgodosedda, vilket vi redovisar i betänkandet. Men vi måste gå vidare och vidga ramarna för resurser så att de på ett bättre sätt kan svara mot invandrarnas berättigade krav. Det gör vi på olika sätt. Tore Claeson hänvisade till tidigare reservationer. Jag kan hänvisa till ett alldeles färskt invandrarpolitiskt handlingsprogram — just handlingsprogram — från den socialdemokratiska partikongressen. Det gäller nu att genom praktisk handling ta itu med de här frågorna för att föra arbetet vidare. Jag saknar fortfarande ett svar från Tore Claeson på frågan vilka de nya riktlinjer är som vpk här pläderar för.
Herr talman! Huruvida riktlinjerna är nya eller inte kan naturligtvis diskuteras. Det mesta av det som vi tar upp och diskuterar i den här kammaren är förmodligen inte helt nytt. Avgörande är att de riktlinjer som vi vill att man skall komplettera de tidigare med är av den karaktären att de inte är tillgodosedda. Vi skulle naturligtvis inte väcka förslag angående riktlinjer om de redan till fullo hade blivit tillgodosedda. På det sättet arbetar varken vårt eller Georg Anderssons parti. Jag vet att den socialdemokratiska partikongressen har tagit ett program och fattat ett beslut i dessa frågor. Det gäller förslag som i mitt tycke är bra. Vi har emellertid ännu inte sett hur det kommer att gå med de förslagen. Jag hoppas att de kommer att bli genomförda. Georg Andersson kan lita på att vi från vänsterpartiet kommunisterna kommer att stödja alla förslag som bidrar till att skynda på den utveckling i syfte att nå jämställdhet mellan invandrare och svenskfödda medborgare som vi båda tydligen eftersträvar. Alla sådana förslag kommer vi att stödja, liksom vi försökt att initiera förslag som skulle få sådan verkan.
Herr talman! Tore Claeson säger att det kan diskuteras om riktlinjerna är nya. Det har Tore Claeson nu bevisat att han kan diskutera. Men det är inte någon särskilt meningsfull diskussion, därför att så snart han skall konkretisera sig handlar det om anslagsfrågor, och de frågorna skall vi ta upp när vi behandlar en ny budgetproposition. Utskottet har på punkt efter punkt redovisat läget när det gäller de konkreta krav som vpk-motionen tar upp. Tore Claeson har inte på någon av de punkterna kunnat påvisa att vi har gjort några fel när vi har beskrivit verkligheten. Jag hävdar att de riktlinjer som föreslås i vpk-motionen är tillgodosedda. Ärdet något nytt som ni har att anföra vore det väl bra att få det redovisat här i kammaren.

Herr talman! I sitt betänkande har kulturutskottet yrkat avslag på vår motion om ett minnesmärke över Ådalenhändelserna med en kryptisk, för att inte säga krystad, motivering.

Kan man tänka sig en prydligare formalistisk motivering? Det finns inget närmare belägg för tillämpningen av denna regel. Den kan möjligen komma i fråga, då det gäller att förvärva en tavla eller ett konstverk vilket som helst att sätta upp som prydnad. Men den måste anses fullständigt ohållbar då det gäller ett speciellt monumentalverk av den karaktär som föreslås i motionen. Skulle den s.k. ansvarsfördelningen i fråga om den offentliga konsten gälla under alla förhållanden skulle vi hamna i den orimliga situationen att staten vore förhindrad att ta konstnärliga initiativ, som sträcker sig längre än till den eventuella prydnadsutsmyckningen utanför eller innanför den egna husknuten. För att emellertid inte verka helt ointresserat har utskottet också anfört några uppgifter om kommunala planer på, som det heter, ”ett monument över händelser i Ådalens arbetarrörelses historia”. Olika händelser såsom Sandöupploppet 1907, hungerdemonstrationerna 1917 och Sandöbroraset 1939 skulle därvid uppmärksammas tillsammans med vad som kallas Lundehändelserna 1931, då fem människor i en fredlig arbetardemonstration föll offer för svensk militärs kulor, en händelse utan motstycke i vårt lands historia. Utskottet upplyser vidare, att kommunstyrelsens arbetsutskott i Kramfors nu hemställt om förslag till kommunfullmäktige om ett sådant monument. Förslaget grundas på synpunkter redovisade 1973 av en kommitté tillsatt 1969. Utskottets uppgifter kan kompletteras med upplysningen, att det i själva verket tillsattes en kommitté i detta syfte redan någon månad efter det att skotten fallit i Ådalen, men att det hela rann ut i sanden, att frågan på nytt aktualiserades på 1950-talet genom kommunistiska fullmäktigeledamöters initiativ, men att det inte heller den gången blev någon lösning. När kommunstyrelsens arbetsutskott i Kramfors den 29 september i år gjorde den hemställan som jag förut nämnde kan det väl förmodas ha skett under intryck av den motion om ett riksdagsinitiativ som vi i arbetarpartiet kommunisterna väckte i januari. Jag skulle möjligen ha kunnat nöja mig med att inkassera detta som en framgång, men med den karaktär man avser att ge ett eventuellt minnesmärke kan jag naturligtvis inte göra det, eftersom jag anser att det är oriktigt. Om det också skulle bli ett resultat efter den kompletterande detaljutredning som förutskickats, får förslaget i vår motion inte avfärdas med kulturutskottets formalistiska motivering, ”ansvarsfördelningen i fråga om den offentliga konsten”. Gentemot utskottets argumentation kan med rätta anföras, att Ådalenhändelserna 1931 inte var och heller inte är enbart en kommunal angelägenhet. Skotten i Ådalen gav genljud i hela vårt land och långt utanför dess gränser. Protestmanifestationer i form av strejker, möten och demonstrationer ägde rum i hela landet. Begravningen av offren följdes med solidaritetsaktioner som måste mätas med riksmåttstock. I motionen understryker vi att i huvudstaden alla hjul i fabrikerna stannade och all trafik stod stilla vid tidpunkten för begravningen. I detta sammanhang bör också erinras om att en av de fem inte var ådaling — sjömannen Sture Larsson — och att hans begravningståg följdes genom hela landet till hemstaden Västervik. Åtal och domar för föredrag, tryckfrihetsåtal och domar mot tidningsansvariga, t.o.m. mot en som kort efteråt blev statsråd, hörde till bilden. Skotten i Ådalen ekade också högt inom riksdagens kammarväggar. En särskild regeringskommission tillsattes. Det yttersta ansvaret lades — och inte utan fog — på ”den frisinnade och kristliga regeringen Ekman”, för att nu citera ett auktoritativt socialdemokratiskt omdöme. Allt detta är vittnesbörd om Ådalenhändelsernas stora rikspolitiska betydelse. Därmed vill jag ha sagt detta. Det som skedde i Ådalen den 14 maj 1931 är alltså inte bara ”en händelse i Ådalens arbetarrörelses historia”, för att ta ett uttryck ur kulturutskottets betänkande, en händelse bland flera andra. Det är en alldeles särskild händelse i hela arbetarrörelsens, ja, varför inte hela folkets historia. Ett monument över dessa Ådalenhändelser är alltså — jag upprepar — inte enbart en kommunal utan i högsta grad en rikspolitisk angelägenhet. Detta motiverar vårt förslag att riksdagen skall ta initiativet till ett minnesmärke, färdigt till 50-årsdagen den 14 maj 1981. Kanske kan det också för den nya, om också tillfälliga, folkpartiregering vi nu har betraktas som ett inte oävet tillfälle att gälda något av den skuld i denna fråga som vidlådde dess föregångare av 1931? Ä Som frågan utvecklats bör självfallet samråd ske med de kommunala myndigheterna i Kramfors och övriga Ådalen. Jag är emellertid övertygad om att de inte kan ha något att invända mot ett riksdagsinitiativ på det sätt som vi har föreslagit i vår motion.

Herr talman! Självfallet bör riksdagen i det skede som detta ärende befinner sig inte ta initiativ till någonting som kommunen redan arbetar med. Vi säger också ifrån att vi inte har funnit skäl att vidta åtgärder som strider mot rådande förhållanden i fråga om ansvarsfördelningen när det gäller offenlig konst. Jag tycker att Alf Lövenborg bör respektera de argumenten. Herr talman! Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan.
Herr talman! Med formalistiska argument kan man naturligtvis tillbakavisa det mesta. Jag finner att Tyra Johansson inte har tagit minsta hänsyn till min argumentation. Vad jag vänder mig mot är att utskottet vill göra det oerhörda som skedde i Ådalen 1931 till en händelse bland många andra. Att de borgerliga har intresse av att göra Ådalenhändelserna 1931 till något som kan döljas bland andra händelser är förklarligt. Men jag förstår inte de socialdemokrater som går på det. Att uppföra ett minnesmonument över en rad händelser, däribland Sandöbroraset, är att urvattna begreppen och betydelsen av denna klasstrid, som för evigt skall påminna oss om hur grymt och blodigt kapitalet i verkligheten är, även i Sverige, när dess intressen hotas. Därför tror jag att jag med rätta kan säga att uppförandet av ett monument över offren för Ådalenhändelserna inte bara är en kommunal angelägenhet utan också en riksangelägenhet.
Herr talman! Det är konstigt att kalla det för formalism om man låter kommunen i lugn och ro arbeta med en sak som den redan har hunnit långt med. Det vore att visa bristande respekt för kommunen i fråga om riksdagen lade sig i det arbetet. Alf Lövenborg tror tydligen att kommunen inte alls bryr sig om dessa frågor, men det gör den, vilket också framgår av det arbete som pågår.
Herr talman! Utan att blanda mig i den här debatten i övrigt vill jag lämna en sakupplysning till kammarens protokoll. Alf Lövenborg säger att frågan har dragit ut på tiden och att beslutet från kommunen är föranlett av denna motion. En mycket viktig del av E 4 går igenom det aktuella området. Ombyggnaden av E 4 i det området har för kort tid sedan blivit klar beträffande den nya sträckningen. Det har föranlett att man inte förrän nu har kunnat redovisa den här frågan till fullmäktige.
Herr talman! Tyra Johansson fattar fortfarande inte min argumentation, att detta inte bara är en kommunal angelägenhet utan en angelägenhet av riksintresse. Om riksdagen skulle ta ett beslut i enlighet med motionen, finns det med all säkerhet möjligheter att komma överens om den fortsatta handläggningen. Ådalenhändelserna berörde, som jag sade, inte enbart Ådalen eller Kramfors kommun. De utgjorde en vändpunkt i svensk politik. Fem arbetare fick ge sina liv i en enastående fredlig manifestation. De mördades, men kampen var inte resultatlös. Händelserna i Ådalen blev en väckarklocka för de arbetande i Sverige. De offer som gavs bidrog till att slå tillbaka en allmän reaktionär offensiv. Denna den samfällda arbetarklassens massaktion har inte fått den plats den förtjänar i svensk historieskrivning. Vårt förslag syftar till att ge ett äreminne åt dem som föll för borgarklassens kulor och att vittna om betydelsen av den masskamp detta utlöste i hela vårt land. Ni hänvisar till beslut som har fattats av kommunala myndigheter i Kramfors. Jag tycker att det innebär en felaktig sammanblandning av flera olika saker. Jag är övertygad om att skulle staten ta ansvar för uppförandet av ett monument i enlighet med våra intentioner, så skulle man kunna komma överens med Kramfors kommun och saken komma i ett annat läge.

Herr talman! I det föreliggande utskottsbetänkandet behandlas två vpkmotioner, nr 1567 om förbättrad hemspråksundervisning för invandrarbarn och nr 878 om undervisning för invandrare. Jag skall inskränka mig till att hänvisa till de motiveringar som finns i motionerna för de yrkanden som vi har ställt och nöjer mig i övrigt med att yrka bifall till motionerna 1567 och 878.

Herr talman! Med anledning av att vpk:s talesman endast har åberopat de motiveringar som finns i motionerna kan jag begränsa mig till att hänvisa till utbildningsutskottets yttrande på alla de punkter där motionerna berörs. Utskottet har ju redovisat goda skäl för sitt avslagsyrkande. Jag yrkar alltså bifall till utbildningsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag måste säga att jag är litet förvånad över den behandlingsordning som väckta motioner kan drabbas av. Jag tvingas konstatera att utbildningsutskottet i sitt betänkande behandlat och besvarat en följdmotion om viss sjukvårdsutbildning, och detta innan huvudmotionen, som gäller en verksamhet — i det här fallet inrättandet av mottagningar för mammografiundersökningar i alla län för tidig upptäckt av bröstcancer — behandlats av socialutskottet, dit den remitterats. Det kan inte vara en riktig behandlingsordning. Utbildningsutskottet kan ju omöjligen bedöma ett utbildningsbehov om man inte vet vilken verksamhet som skall bedrivas. Utbildningsutskottets yrkande om avslag på motionen tolkar jag i stället som ett positivt svar, då man säger att man anser det självklart och mycket viktigt att tillräcklig personal utbildas om beslut om allmänna mammografiundersökningar fattas. Utskottet förutsätter att berörda myndigheter i sådant fall lägger fram förslag om utbildning och anser inte att riksdagen behöver göra någon särskild hemställan till regeringen om att så skall ske. I övrigt talar utskottet om att socialstyrelsen, som haft motionen på remiss, bl.a. anser att flera försök kopplade till löpande utvärdering bör göras. Men försök har pågått med mammografi bl.a. i Gävleborgs län under fyra år, med resultat som visar att av de upptäckta cancerfallen var 85 96 tidiga fall — mot 20 96 under 1960-talet med andra undersökningsmetoder. Bara 8 96 av de funna tumörerna har varit så stora att patienten själv skulle ha kunnat känna dem. Att en tidigare upptäckt ger ett bättre behandlingsresultat är också konstaterat. Den stråldos som används vid mammografi, som är en röntgenundersökning, är försvinnande liten och har under utvecklingen blivit allt mindre. I dag används en dos som bara är en hundradel av den som användes i slutet på 1960-talet. Försöksresultat finns alltså. Jag tänkter återkomma till detta när huvudmotionen behandlas. Men jag vill erinra om vad socialstyrelsens vetenskapliga råd sagt, nämligen att införandet av mammografiundersökningar förutsätter ökad utbildning inom röntgendiagnostik och för röntgenassistenter. Herr talman! I dag har jag inget yrkande av skäl som anförts, men jag återkommer i frågan.
Herr talman! Jag kan i princip avstå eftersom Karin Nordlander inte hade något yrkande. Men jag vill bara understryka att det, som hon sade, i och för sig är ett ganska positivt besked som utbildningsutskottet ger, när vi säger att vi förutsätter att om socialutskottet kommer fram till ett förslag om att allmänna mammografiundersökningar skall införas, så skall också utbildningsfrågorna tas upp och lösas.

Herr talman! Utbildningsutskottets tillstyrkan av proposition 1978/79:4, om landstingskommunal musiklärarutbildning i Arvika, överensstämmer helt med vad majoriteten i Värmlands läns landsting har ansett. Landstinget uttalade vid landstingsmötet den 12 juni i år en klar önskan att få förbli huvudman för hela verksamheten vid Folkliga musikskolan Ingesund i Arvika, alltså även för högskoleutbildningen. Som skäl för detta anförde landstinget att verksamheten utgör ett väsentligt inslag i det värmländska kulturlivet och att ett samlat huvudmannaskap innebär bättre möjligheter till samordning mellan musiklärarlinjen och de övriga musikutbildningar som är förlagda till skolan. Landstinget förklarade sig samtidigt villigt att som huvudman svara för att utbildningen får samma standard och bedrivs enligt samma planer som utbildningen på musiklärarlinjen med statligt huvudmannaskap. Det har i samband härmed slutits ett avtal, som i korthet innebär att landstinget skall vara huvudman för utbildningen och erhålla bidrag för denna, dels med ett belopp per årsstudieplats motsvarande de kostnader som för den statliga musiklärarutbildningen täcks över anslaget Utbildning för undervisningsyrken, dels med ett belopp för sådana övriga kostnader som för den statliga utbildningen bestrids ur andra anslag. Vi har från Värmland förklarat oss vara nöjda med det avtal som slutits, vilket också framkom vid landstingsmötet i juni månad. Det var endast den moderata landstingsgruppen som gick på en annan linje. Den föreslog förhandlingar med syfte att staten skulle ta hand om den högskoleutbildning som enligt avtalet förläggs till Folkliga musikskolans lokaler på Ingesund. I övrigt var partierna eniga om värdet av att landstinget får förbli huvudman även för högskoleutbildningen, och samma inställning har getts till känna från såväl lärarkollegiet som elevernas representanter. Herr talman! Den proposition som signerades av förra statsrådet Britt Mogård hälsade vi med tillfredsställelse i mitt hemlän. Den tillfredsställelsen vill jag med det här sagda ytterligare stryka under med anledning av att utbildningsutskottet enhälligt tillstyrker bifall till ifrågavarande proposition. Speciellt glädjande är det att de moderata utskottsledamöterna inte avgivit någon avvikande mening, vilket det fanns anledning befara med tanke på moderaternas uppträdande i Värmlands läns landsting.

Herr talman! Utskottets motivering för att avstyrka vår motion är dåligt underbyggd, det vill jag konstatera på en gång. Skrivningen är dessutom motstridig på flera ställen. Detta gör att jag starkt ifrågasätter sanningshalten i exempelvis följande mening: ”I sak delar utskottet motionärernas uppfattning att alla möjligheter att främja och utöka Sveriges handel med de socialistiska länderna bör tas till vara.” Om man menar det man skriver så bör man väl i logikens namn ta vara på möjligheterna. Vi har pekat på den möjlighet som ligger närmast till hands och som är den mest realistiska, nämligen ett handelsavtal med SEV. Utskottet pekar på denna internationella organisations stora vikt inom ”östblocket”. Jag har satt citationstecken kring detta omöjliga och slafsiga begrepp. Inom parentes sagt vore det på tiden att våra utskott lärde sig att skilja på geografiska och politiska termer och inte skriva som om de vore journalister i Springerpressen eller på Svenska Dagbladet. Till SEV:s tio aktiva medlemmar hör bl.a. Cuba, och till de länder som genom särskilda avtal samarbetar med SEV hör Mexico och Angola. När man försöker sätta ”öststämpel” på dessa länder gör man sig bara själv löjlig. — Detta om terminologin som givetvis är viktig även i handelspolitiska sammanhang. Sedan till det jag finner motstridigt i utskottets skrivning. På s. 2 skriver man: ”SEV kan enligt stadgarna sluta avtal med medlemsländerna, med utomstående länder och med andra internationella organisationer. SEV har rätt att fatta beslut som är bindande för medlemsstaterna och att utfärda rekommendationer.” Detta är hur korrekt som helst. Men sedan kommer på s. 7 följande: ”Hittills har SEV inte fått övernationell kompetens och befogenheter att förhandla för medlemsstaternas räkning på det handelspolitiska området. Följaktligen kan SEV inte för närvarande uppträda som part i förhandlingar om ett handelsavtal.” Det må förlåtas mig, herr talman, men jag får inte det här att gå ihop, framför allt inte med hänsyn till fakta. Den 16 maj 1973 ingicks ett avtal om samarbete mellan SEV och republiken Finland. I artikel 1 i detta avtal står att målsättningen är att befrämja multilateralt ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt samarbete. Vidare att detta samarbete skall ske på alla det ekonomiska livets områden. Nog tillhör väl utrikeshandeln det ekonomiska livet? Det är obestridligt att den ekonomiska situationen i Finland skulle ha varit svårare och arbetslösheten ännu högre, om man inte ingått detta samarbetsavtal. I ett längre perspektiv är det naturligtvis av oerhörd betydelse för ett litet industriland att ha ett samarbetsavtal — i realiteten ett handelsavtal — med en organisation som är företrädd i fyra världsdelar. Men det anser uppenbarligen inte riksdagens näringsutskott. På annat sätt kan man inte uppfatta betänkandet, som är späckat med allmänt kända fakta. Det är ju en truism att handeln med de s.k. statshandelsländerna skiljer sig i åtskilliga avseenden från den som bedrivs mellan s.k. marknadsekonomiländer. Denna skillnad är inte begränsad till valutornas konvertibilitet, krediter eller liknande. Den största skillnaden — det förtjänar att understrykas — ligger i handelns inriktning. De svenska exportföretagens handelspolitiska intressen avgörs av deras möjligheter att ta hem så stora och så snabba vinster som möjligt. Detta intresse kolliderar naturligtvis med de socialistiska ländernas intresse av långsiktiga avtal på varuutbytesbasis. Dessutom tillkommer den omständigheten att de kapitalistiska exportföretagen i regel inte har erfarenhet av varuutbyte. De är hänvisade till att försöka få ett importföretag att överta den ena hälften av en affär med ett socialistiskt land. Om denna problematik skrev docent Tord Ekström i Sovjetkontakt nr 3 1977 under rubriken Mer östhandel — säkrare sysselsättning bl.a. följande: ”Naturligtvis kan de svenska statsmakterna göra mycket för att överbrygga dessa grundläggande svårigheter för öst-västhandeln. Men en förutsättning är då att detta verkligen uppfattas som önskvärt eller nödvändigt på längre sikt, och den förutsättningen har knappast varit för handen tidigare.” I näringsutskottets betänkande är det inte mycket som tyder på att man finner det önskvärt och nödvändigt med ett ökat handelsutbyte med de socialistiska länderna — tyvärr. Och då har jag ändå som positivt noterat utskottets hänvisning till att man förstärkt handelsavdelningarna vid ambassaderna i Moskva och Warszawa. Yrkandet om avslag på vår motion är som jag sade inledningsvis sakligt sett dåligt underbyggt. Det är minst av allt förestavat av någon strävan att bevara vårt lands industripotential och säkra sysselsättningen genom långfristiga avtal på en krisfri världsmarknad. De nya femårsplanerna för de socialistiska länderna som börjar 1981 håller som bäst på att utarbetas. Det är något som industrilandet Sverige borde vara intresserat av, inte minst i det nuvarande krisläget. Avslutningsvis vill jag för det första uttrycka min förvåning över att utskottets socialdemokratiska ledamöter har kunnat förena sig med moderaterna i avslagsyrkandet och för det andra yrka bifall till arbetarepartiet kommunisternas motion 1977/78:222.